Fru talman! Frågan om lag för vissa dryckesförpackningar, i detta fall den s.k. PET flaskan, kan tyckas som ett litet ärende. Men det är ett exempel på hur vardagsprodukter kan påverka vår miljö och genom olika beslut förändra människors uppfattningar och handlande. Genom att förhindra att PET-flaskor får tillverkas och försäljas som engångsflaskor kan vi dra vårt strå till stacken för att minska miljöförstöringen i vår närmiljö, men även i ett globalt perspektiv. Genom att studera dels de olika motionerna, dels de olika reservationerna som är skrivna om PET flaskorna, ser man mycket tydligt att det finns en stor uppslutning från riksdagens partier när det gäller att värna om vår miljö. Jag tycker att det är en bra grund att stå på vid det fortsatta miljöarbetet i Sverige. Grundidén om att värna om miljön finns det alltså stor uppslutning kring. Däremot finns det mellan utskottsmajoriteten och de olika motionerna skiftande uppfattningar om hur vägen till en bra miljö skall utformas även när det gäller PET Under en lång tid har vi märkt att avfallet belastar vår miljö i allt större utsträckning. Vi har också märkt att det har blivit en ökning av speciellt engångsförpackningar, och detta har ytterligare ökat avfallsmängden. Vi har alla ett intresse av att arbeta för att minska mängden avfall. Som mål för denna verksamhet kan mycket väl propositionens text i detta fall användas. I propositionen framgår det att produktionsmetoder måste utvecklas med hänsyn till sparsamhet med råvaror och återvinning av använt material. Sparsamhet, hushållning och återanvändning bör vara grundläggande principer för utnyttjandet av naturresurser och inriktningen av varuproduktionen. Varorna måste vara anpassade till miljöns krav redan från början. Det är producenten som skall ansvara för att varorna får en miljöanpassad utformning och att den restprodukt varan lämnar i form av avfall kan tas om hand på ett från miljö och resurssynpunkt riktigt sätt. I propositionen sägs även att ett viktigt steg i arbetet med att minska avfallsmängden är att nedbringa antalet dryckesförpackningar av engångskaraktär. Vad har då jordbruksutskottets uppfattning varit för att uppfylla dessa målsättningar? Den övergripande inriktningen skall vara att det skall skapas ett återfyllningssystem. Där skall varje flaska kunna användas 15--20 gånger. Registrering av antalet fyllningar av varje flaska kan ske genom modern märk och räkningsteknik. Detta beslut innebär samtidigt att ett förbud mot engångsflaskor av PET-typ skall införas från den 1 juli 1991. Under en övergångsperiod skall dock de mindre bryggerierna kunna söka dispens för att underlätta sin anpassning till systemet. Vi skall också notera att dispensen inte skall vara generell utan måste sökas i varje enskilt fall. Vad finns det nu för skäl till dessa åtgärder, och vad är fördelarna med systemet? Mycket är självklart, men jag upprepar det i alla fall. Ur miljösynpunkt är det helt naturligt att om en flaska kan användas 15--20 gånger går det åt mindre råvaror och energi vid tillverkningen än om flaskan endast kan användas en gång. Efter det att flaskan är ''utsliten'' kan den malas ner och enligt uppgift, det har flera sagt här, användas t.ex. som beståndsdel i takpapp. Lika klart är att avfallsmängden i det här fallet endast blir 5--8 % med ett återfyllningssystem i förhållande till ett engångssystem. Det är viktigt att få ett fungerande system där återfyllnadsflaskan får en enhetlig utformning så att konsumenterna inte får flera flasktyper att hålla reda på. För handeln måste det också vara viktigt med ett enhetligt system för att slippa en massa varianter som fordrar sortering på många ställen. Vi får inte heller glömma bort att PET-flaskan faktiskt är en mycket lätt förpackning för konsumenterna vid köp och återlämnande. Detta är inte minst viktigt när konsumenterna skall gå långa vägar mellan affären och hemmet. PET-flaskorna är även lätta för affärerna att handskas med. De är lättare än glasflaskor och det är naturligtvis bra för butikspersonalen att ha ett system som inte blir så tungt när man tar tillbaka flaskor. Finns det då inte några nackdelar med detta system? Jo, det finns en nackdel och det är att konkurrenssituationen kan snedvridas mellan de tre största koncernerna, AB Pripps Bryggerier, Spendrups Bryggerier AB, Falcon AB, som i dag har 90 % av marknaden. De övriga tio små svenska företagen har ca 5 %. Resterande del av marknaden, ca 5 %, är import. Systemet med att tvätta flaskorna, läsa av antalet fyllningar samt kontrollera flaskornas kondition kan endast utföras av de tre stora bryggerierna. Det är endast dessa som har resurser att skaffa sig de stora maskinella anläggningarna. De mindre bryggerierna har också uttryckt en oro för att bli alltför beroende av de stora bryggerierna, det vet vi. De små bryggerierna måste låta alla sina flaskor tvättas, märkas m.m. av de stora. I en förlängning har man också talat om att det kan bli så att man ibland utnyttjar de större företagen för att också fylla flaskorna. Det här har både näringsutskottet och jordbruksutskottet uppmärksammat och därför har man gett ett tillkännagivande till regeringen att man bör tillse att de konkurrensvårdande myndigheterna särskilt följer utvecklingen vad gäller systemet för PET-flaskan. SKP bör löpande granska prissättningen och övriga villkor för utnyttjande av anläggningarna för diskning m.m. Regeringen bör även uppmärksamma frågan om distribution av PET-flaskor över grossistleden. Om så erfordras bör regeringen inleda överläggningar med företrädare för bryggerierna, partihandeln och detaljhandeln i syfte att en överenskommelse kan nås som säkerställer möjligheten till fortsatt distribution vid införande av krav på återfyllning. Det sista jag läste upp var ett utdrag ur jordbruksutskottets betänkande. Vi från utskottsmajoritetens sida lägger mycket stor vikt vid detta tillkännagivande. Det får inte vara någon som helst risk för att införandet av återfyllningssystemet med PET-flaskor gör att konkurrensen mellan de små och de stora bryggerierna kommer att snedvridas. Med denna uppstyrning anser jag att det enda hindret för införande av återfyllningsflaskor är undanröjt. Det har under ärendets gång kommit en hel del synpunkter från de olika partierna. Jag skall inte ta upp alla, eftersom det skulle ta mycket lång tid. Det är intressant att följa linjerna i det här. Om jag får kommentera moderaternas och folkpartiets linje uppfattade jag det som att man inte vill göra någonting åt det här. Man skyller på EG och man skyller på allt möjligt bl.a. på att det är en krånglig konkurrenssituation, i stället för att göra det som är möjligt i dagens läge. Då vill jag säga, som Lennart Brunander, att det här är inte hela vägen, men man har kommit en bit på vägen. Därför skall man fortsätta med det här systemet så att vi kommer vidare. Nu har vi en möjlighet att komma en bit på väg när det gäller att värna om vår miljö. Jag tycker att både folkpartiet och moderaterna har en mycket pessimistisk och svart syn på det här. Man vill alltså inte göra någonting, och egentligen förstår jag inte riktigt varför. Man skyller också på att det inte finns enhetliga system. Sedan tas frågan om producenternas ansvar upp av några stycken. Det är naturligtvis riktigt att producenterna har ett ansvar, men den frågan kommer att behandlas i den här förpackningsutredningen. Det är ingenting som hindrar att vi genomför ett förbud för engångsförpackningar eller PET-flaskor. Vi kan mycket väl genomföra det och sedan ta de andra frågorna efter hand. Det har talats om ett pantsystem. Då vill jag säga, som Lennart Brunander, att det måste naturligtvis vara någon form av pant när man lämnar tillbaka de här flaskorna, precis som det är i alla andra system när man lämnar tillbaka t.ex. glasflaskor. De här sakerna kommer att lösa sig automatiskt. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Fru talman! Föregående talare sade att det finns ett problem med det här förslaget och det är konkurrensaspekterna. Sedan nämnde han att man skall genomföra en skärpt konkurrensövervakning. Jag tycker att det är mycket bra att utskottet har tillfört detta krav på en skärpt konkurrensövervakning. Men samtidigt tvivlar jag på att det kommer att fungera. Vi kan ju se hur det ser ut i dag i den här branschen som är så monopoliserad. Om man tittar på prisutvecklingen visar det sig att priserna när det gäller den här typen av drycker har stigit snabbare än konsumentprisindex i övrigt. Det tyder på att konkurrensövervakningen inte har fungerat särskilt bra. Det måste nog till en betydligt tuffare attityd från samhällets myndigheter på de här området. Det är för övrigt inte sant att det bara finns ett problem. Det finns åtminstone ett till och det är materialet i sig. Det är mycket bra att man kan använda den här plasten i nästa skede som takbeläggning. Men det är ju också ett sätt att skjuta problemet framför sig. Någon gång skall ju den här takbeläggningen också bli avfall som skall förbrännas eller deponeras. Så länge vi håller oss med den här typen av materiel, som inte ingår i slutna kretslopp, är det ändå ett problem. Jag tycker också att det är ett problem hur detta påverkar det redan befintliga retursystemet för läskedrycksförpackningar, nämligen det på glasflaskor. Det har inte hämmat konkurrensen mellan olika bryggerier. Det har byggt på att det har funnits fungerande kedjor ända från produktionen av förpackningarna till det fungerande retursystemet. Dess kedjor håller nu på att slås sönder bl.a. därför att PET-plaskan har erövrat så stor del av den här marknaden. Jag befarar att detta kommer att bli dödsstöten för retursystemet med glasflaskor. Frågan är om det var det vi ville. Vill vi slå ut det glasbaserade retursystemet för att få ett PET-system i stället? Glasflaskorna kan ju också bli lättare och mindre energiförbrukande än vad de hittills har varit. Men den utvecklingen kommer vi nog inte att få nu. Det är en utvecklingsväg som vi kanske stänger i och med det här beslutet. Det var synd att Dag Ericson inte tog upp litet mer om hur han ser på behovet av helhetslösningar. Skulle kunna man kunna vidga den här utredningen till att få en större parlamentarisk bredd? Han berörde inte heller detta med standardisering av livsmedelsförpackningar. Jag hade gärna velat få en förklaring till varför utskottets majoritet avslog det förslaget.

Fru talman! Vi vill inte göra någonting säger Dag Ericson trots att vi år efter år har begärt förslag om återvinningslag. Vi har begärt ett samlat grepp över hela avfallsområdet. Sedan säger Dag Ericson att det här egentligen är ett litet ärende. Ja, det är kanske inget stort ärende, men det är ett ärende som av miljöministern och socialdemokraterna har blåst upp till en stor ballong precis som en plastflaska. Den skall utåt dölja de brister som föreligger på grund av att man inte har redovisat ett samlat förslag på förpackningsområdet. På det viset, Dag Ericson, är det ett litet ärende. Vi har genomskådat detta, och det är därför vi säger att så skall det inte gå till. Nu har jag ett par frågor til Dag Ericson. Känner Dag Ericson ingen oro för de här storskaliga förslagen? Det är fråga om stordrift här. Här kommer de små företagen som ofta verkar i glesbygd utanför. Den här frågan skulle jag kunna ställa till andra som också är med på det här förslaget men som jag inte har replikrätt på. Är det inte viktigt att det finns en fungerande konkurrens i samhället? Är det inte viktigt att man har ett helhetsgrepp där miljöaspekterna verkligen står i fokus. Men det är det inte frågan om här. Det är inte fråga om att här smita undan ett miljöansvar, utan det är fråga om att få ett genomtänkt, bra och heltäckande förslag. Anser Dag Ericson verkligen att detta är ett heltäckande förslag? Han har själv sagt att det är ett litet förslag. Varför har man då inte kunnat lägga fram det i ett större, heltäckande sammanhang, så att man fått en fungerande marknadsekonomi i stället för det här monopolet? Så talar Dag Ericson om de förändringar som gjorts i utskottet när det gäller monopolfrågan. Detta hade inte regeringen tänkt på, men genom en motion från folkpartiet aktualiserades den frågan. Vi är tacksamma för den skärpning av skrivningarna som skett genom näringsutskottets hantering och också genom det som har hänt i jordbruksutskottet. Men det är inget bra förslag att säga att vi skall klara konkurrensen genom att statliga myndigheter kontrollerar. Konkurrensen klaras bäst i en fri marknad.
Fru talman! Först säger Dan Ericson att det är stor uppslutning kring värnandet om miljön, och det är riktigt. Men så säger han också att vi i moderata samlingspartiet och folkpartiet inte vill göra någonting. Det vittnar om att han har lyssnat mycket dåligt. Vi har ju redovisat vad vi vill göra -- att vi vill ta ett helhetsgrepp på förpackningsområdet. Det förslag som nu föreligger löser väl inte de grundläggande problemen, t.ex. när det gäller vad som händer med förpackningarna när de kasseras. Vi menar därför att regeringen för en kortsiktig politik i stället för att ta mera långsiktiga hänsyn till miljön. Vi har också fått gehör för dessa synpunkter genom att både statens industriverk, SPK och NO ifrågasätter det här förslaget. SPK säger t.ex. att i den mån systemet motiveras av miljöskäl är det emellertid viktigt att utreda de totala konsekvenserna för miljön, inkl. energiaspekten. Det gäller också konsekvenserna av olika förpackningsalternativ. NO säger att miljö och energikonsekvenser av olika utformningar av retursystem ej redovisats, och förordar därför att vi skall vänta med att fatta beslut tills detta har utretts färdigt. Jag tycker inte att det är ett lättvindigt sätt att se på de här problemen. Konkurrensfrågan berördes inte så mycket. Men tror verkligen Dag Ericson att det kommer att gå alldeles friktionsfritt när de stora bryggerierna nu skall ta över både diskning och -- som han sade -- på sikt också påfyllningen av flaskorna? Och tror Dag Ericson att de små bryggerierna i det långa loppet klarar den här pärsen? Jag ställer mig mycket tveksam till det. I varje fall är det inte rätt väg att arbeta med konkurrensfrågor. Jag tycker att det skulle behövas ett bättre försvar för detta än vad vi har fått höra.
Fru talman! Jag delar Annika Åhnbergs uppfattning att det gäller att samhället här är tufft och ser till att man ställer upp med de här åtgärderna, så att det inte blir en snedvridning av konkurrensen. Det är nödvändigt för att det här systemet skall fungera. När det gäller talet om dödsstöten åt glasflaskorna kan inte jag ha någon uppfattning om det. Men när det sägs att just det här systemet med återfyllning av glasflaskor skulle innebära en dödsstöt, vill jag säga att det naturligtvis skulle bli precis lika mycket av en dödsstöt om man hade ett engångssystem. Det finns alltså inget motsatsförhållande här. Att det kommer att bli mindre användning av glasflaskor i det här sammanhanget -- det tror jag också. Beträffande helhetslösningar vill jag säga att vi naturligtvis väntar på en helhetslösning; vi tycker att det är bra. Men vad vi i utskottsmajoriteten säger hela tiden är att finns det en lösning just på det här området, låt oss då arbeta med den. Vi skall inte alltid behöva vänta på en helhetslösning för att kunna göra någonting. När det gäller PET-flaskan går det alldeles utmärkt att jobba vidare. Nu kan vi alltså få ett nytt system redan den 1 juli i år. Jag tycker att det är viktigt att man får jobba med det som är klart, att man får gå stegvis. Och man skall inte tro att man kan lösa miljöfrågorna på alla områden samtidigt och att allting blir klart. Så fungerar det inte. När det gäller standardisering av förpackningar blir det naturligtvis, åtminstone här i Sverige, en standardisering av dessa förpackningar. Med återfyllningssystemet kan man bara ha en storlek på förpackningarna. Ur den synpunkten borde en standardisering bli billig. Lars Ernestam säger att vi har påstått att ni inte vill göra något. Nej, ni vill ju skjuta allt på framtiden. Ni vill vänta på helhetslösningar innan ni gör någonting, ni vill vänta på EG, ni vill vänta på allting. Och ni vill fortfarande behålla engångssystemet. Jag tycker alltså inte att ni vill ställa upp och göra någonting i det här sammanhanget. Sedan sade Lars Ernestam att jag har uttryckt mig så, att det här var ett litet ärende. Men så sade jag inte. Jag sade att det kan tyckas att det är ett litet ärende, och det är en mycket stor skillnad mellan att säga detta och att säga att det är ett litet ärende. Jag tycker inte att det är ett litet ärende. Det kan tyckas vara ett litet ärende, men det är det alltså inte. Här visar vi hur man vill jobba med dessa saker, hur man skall kunna göra något konkret, inte bara lägga upp en massa program osv. Här kan vi alltså göra någonting direkt och konkret för vår miljö, och det tycker jag är riktigt. På frågan om jag är orolig för det storskaliga vill jag svara: Ja, jag är orolig för det storskaliga -- att man åstadkommer den här konkurrenssituationen. Det är därför som det har varit så viktigt att både näringsutskottet och jordbruksutskottet mycket klart deklarerat att vi nu måste se till att det blir övervakning när det gäller de här systemen, så att inte de stora företagen slår ut de små.

Fru talman! När det gäller glasflaskorna vill jag helt kort säga att förut, när PET-flaskorna innebar ett engångssystem, valde männisor som hade stor miljömedvetenhet att satsa på glasflaskorna. De kommer kanske nu att välja att satsa på PET flaskorna. Inget ont sagt om det i den här situationen, det har jag all förståelse för. Men det kommer i sin tur att försvåra upprätthållandet av glasflaskorna. Det var bara så jag menade. Konsekvenserna av detta i vidare mening har man inte funderat över. Bryggeribranschen har ju själv gjort en utredning och kommit fram till att PET-flaskorna miljömässigt är bättre än glasflaskorna. Men jag betraktar den branschens utredning som en partsinlaga. Det är kanske oförskämt, men jag anser att en utredning som tog hänsyn till både miljö och energiaspekter skulle ha funnits med som underlag till den här propositionen. Den skulle ha utförts på uppdrag av samhället och inte varit en partsinlaga. Då skulle vi ha kunnat föra den här diskussionen mycket bättre förberedda. Det är ju detta som över huvud taget är min kritik. Jag kan hålla med Dag Ericson, när han säger att vi nu har chansen att få någonting att hända från den 1 juli, annars får vi vänta flera år. Men det beror ju på att processen har drivits på sådant sätt att vi har ställts i den här situationen. Det är först nu, under den här korta tiden som vi har haft ärendet i riksdagen, som det har funnits möjlighet för oss att i någon vidare mening föra den här diskussionen. Själva processen bakom förslaget, tills det kom hit till riksdagen, skulle ha sett ut på ett annat sätt, skulle ha gett oss möjlighet att diskutera de här olika miljömässiga och konkurrenspolitiska aspekterna som nu anläggs på ärendet. Det är detta som är så illa -- att man tar ett delförslag och för diskussionerna i stort sett med representanter för de riktigt stora företagen inom branschen, och ställer alla andra utanför diskussionen. Därför har vi nu försatts i den här mycket beklagliga situationen, och därför finns det inte någon annan möjlighet för mig än att hävda den ståndpunkt som vi har haft tidigare, och som vi fortfarande anser vara riktig, nämligen att detta skulle ha varit föremål för en helhetsbedömning. När det gäller standardiseringen var det ju den internationella standardiseringen jag talade om, inte den nationella, som Dag Ericson valde att tala om när han svarade.

Fru talman! Det kan tyckas vara ett litet förslag, säger Dag Ericson att han har sagt. Då kan det tyckas att Lars Ernestam erkänner att Dag Ericson sagt detta -- och det gör jag; jag har missuppfattat det. Och jag ber om ursäkt för att jag nu kanske gick litet för långt i min bedömning. Däremot, Dag Ericson, tycker jag -- och det står jag fortfarande fast vid -- att det här är ett litet förslag. Jag förstår inte riktigt Dag Ericsons sätt att argumentera på avfallsområdet. Vi har här i riksdagen år efter år fört en debatt om detta -- jag har själv varit här i nio år -- och varje år har vi lagt fram önskemål om ett samlat förslag på avfalls och förpackningsområdena. Främst har det skett på senare år. Under tidigare år var det mer allmänna skrivningar därom. Nu kommer ett, som jag tycker, litet delförslag utbrutet ur de stora sammanhangen. Det skadar mer än det gör nytta. Därför tycker jag det är rimligt med ett samlat förslag. Avsikten är inte att skjuta upp ett beslut, utan det är för att få något som är hållbart och som inte skadar de små företagen. Vi ser till att ta miljöhänsyn samtidigt som vi har kvar fri konkurrens samt inte bara får storföretag på detta område.
Fru talman! Nu förbjuder man alltså PET-flaskan och hänvisar till att det görs stora miljövinster. Det som kanske inte har kommit fram i dagens debatt är att det också finns andra flaskor som mer har karaktären av miljöbovar, t.ex. PVC-flaskor och andra. Dessa lämnar man helt åt sidan, och det tycker jag finns anledning att kommentera. Om hänsyn hade tagits också till dessa flaskors miljöfarlighet, då hade man också kunnat ta ett större grepp kring hela problematiken. Det hade enligt vår mening varit riktigt i rådande situation. Det finns exempel på att man på sina håll har försökt och t.o.m. lyckats återanvända PET-flaskan i nytt material men med samma förpackning. Det innebär en vinst, något som vi måste eftersträva. Bara därför att det nu stiftas en lag finns det inget som säger att man har löst problemen med att få flaskorna i retur. Vi anser således att det hade inneburit en större miljövinst med ett bredare grepp kring dessa problem på förpackningsområdet. Det hade man kunnat göra utan att äventyra miljön. I vår nära omvärld går utvecklingen mycket snabbt på detta område. Talet om att man här försöker bromsa utvecklingen tycker jag med förlov sagt är ett dåligt förvar för detta förslag, som inte är heltäckande.
Fru talman! Vad Lars Ernestam och Ingvar Eriksson nu säger stärker mig faktiskt i min uppfattning. Ni säger att det och det inte är utrett och att vi därför skall vänta med ett ikraftträdande av lagförslaget. Det finns ett bra förslag, ett alternativ, som vi kan genomföra. Naturligtvis är konkurrensfrågan svår att lösa, men jag tror ändå att det hela kommer att fungera på ett bra sätt. Men ni vill alltså skjuta på saker och ting för att slippa fatta ett beslut i frågan. Det är inte så vi skall arbeta med miljöfrågor. När vi ser möjligheter att göra något som kan föra utvecklingen framåt, då skall vi arbeta med det. Vi kommer inte, som jag tidigare sade, att kunna lösa alla miljöproblem och tro att vi kan få ett samlat grepp kring dem. Så fungerar det inte, utan vi får ta små steg i taget. Det kan vara jobbiga steg som för med sig en del krångel. Annika Åhnberg kommenterade frågan om glasflaskor. Man kan inte i förväg veta hur folk uppträder, om de köper glasflaskor eller inte. Vi får väl se vad som händer på det området. Däremot tror jag att vi kan hålla med dem som förespråkar PET-flaskor. Transportkostnaderna blir under alla omständigheter lägre genom att PET-flaskorna har en betydligt lägre vikt än glasflaskorna. Det var på flit som jag talade om standardisering enbart i Sverige. Jag kunde inte svara på något annat, eftersom jag inte vet hur standardiseringen går till överallt utomlands. Jag kan dock tänka mig att det kommer att äga rum diskussioner om standardisering i samband med EG-förhandlingar. Det kommer säkerligen också att ske diskussioner på förpackningssidan. Men jag kan inte nu svara på några detaljer.

Fru talman! Jag har med stort intresse följt kammarens debatt och kammarens tidigare behandling av detta ärende. När vi nu kommer till slutet av denna debatt kan jag med glädje konstatera att propositionen kommer att få en stabil majoritet bakom sig i riksdagen. Allra bäst hade det förstås varit om alla partier ställt upp på den. Jag vill också understryka att det här förslaget är ett led i regeringens och riksdagens samlade insatser för en bättre avfallshantering och för en bättre hantering av framför allt förpackningsavfallet. Jag kan erinra om att regeringen förra året presenterade ett samlat avfallsprogram som riksdagen ställde sig bakom och som nu håller på att genomföras. Vi hoppas kunna förelägga nästa riksdag förslag baserade på förpackningsutredningens kommande betänkande. Regeringen och jag själv anser nämligen att det är viktigt att vi så snart som möjligt vad gäller förpackningsavfallet får ett förslag som baserar sig på helhetsgrepp där producentens och branschens ansvar skall utgöra utgångspunkten för hanteringen av allt förpackningsavfall. Med den inriktning som arbetet nu har tror jag också att vi då uppnår en internationell harmonisering och standardisering av förpackningarna. Jag tror att ett system som baserar sig på producentansvar och ansvar för branschen för stor nytta med sig när det gäller att sanera marknaden, så att produkterna blir rena, resurshushållande och standardiserade. Det kommer säkerligen att bli många sådana positiva effekter. Ett förslag därom vill vi kunna förelägga riksdagen så fort som möjligt. Det är angeläget att det föreliggande förslaget, som är mycket betydelsefullt, kan genomföras i praktiken. Engångsflaskorna, dvs. PET-flaskorna, utgör 7 viktprocent av allt hushållsavfall och ännu mer om man ser till volymen. Det rör sig om 30--40 miljoner flaskor per år. De höll på att totalt tränga undan returglasflaskorna. Det var det stora problemet. Vi måste få ett stopp på den utvecklingen. Handeln hade ett direkt intresse av att sälja just engångsflaskor för att slippa ha ett retursystem att hantera. Det var hotet mot glasflaskorna. Jag tror att förslaget, Annika Åhnberg, kommer att ha en positiv effekt när det gäller att stoppa utträngningen av glasflaskan från marknaden. Med viss skärpa vill jag säga att regeringen i arbetet med propositionen har lagt ned stor möda på konkurrensfrågorna. I propositionen beskriver vi också hur de har diskuterats med bryggeribranschen. Svenska bryggarföreningen har också tagit fram ett system för att hantera de små bryggeriernas problem. Vi kommer mycket snart, faktiskt redan på tisdag nästa vecka, att ha överläggningar med SPK i syfte att tillse att det blir en övervakning av hur systemet fungerar i praktiken. Vi har sedan tidigare kontinuerliga överläggningar med branschen, och det kommer vi givetvis att ha även i fortsättningen. Som ett direkt svar till kammarens ledamöter vill jag säga att vi kommer att fullfölja vårt åtagande med stor kraft. Självklart kommer det i det retursystem som skall få regeringens godkännande att ställas mycket höga krav på återvinningsgrad. Vi måste försäkra oss om att systemet kan fungera i praktiken. Det förutsätter bl.a. ett pantsystem. Enligt uppgift kommer panten att bli hög, sannolikt kring 4 kr. Med detta, fru talman, vill jag än en gång sammanfatta denna diskussion med att uttala min glädje över att detta viktiga inslag i de samlade insatserna för att minska den totala mängden avfall inkl. de onödiga förpackningsavfallen kommer att ta ett viktigt steg framåt.

Fru talman! Miljöministern sade att PET-flaskorna utgör 7 % av avfallet. Är det riktigt? Nej, det står att 7 % är dryckesförpackningar. flaskorna utgör 1 %. Det får vi kolla upp, miljöministern. PET-flaskorna utgör 1 %. Det är 7 % inkl. glaset. Kan det vara en av anledningarna till att miljöministern har överskattat betydelsen av denna fråga? Det skall bli intressant att höra svaret på detta. Vi har haft en lång debatt, och jag skall inte förlänga den mycket mer. Jag vill bara uttrycka i stort sett samma förhoppning som miljöministern, nämligen att kommande regeringar skall lägga fram samlade förslag på förpackningsområdet. Jag har min uppfattning om hur den regeringen skall se ut, Birgitta Dahl har en annan. Det som hänt hittills ger oss fullt fog för att vara kritiska och komma med synpunkter på att dessa frågor har tagit mycket lång tid.

Fru talman! När det gäller PET-flaskornas andel av avfallet, kan jag bara instämma med Lars Ernestam. Det står faktiskt också i propositionen på s. 5 att tomma dryckesförpackningar utgör 7 % av hushållsavfallet, men det står inte att det är just PET-flaskorna. Det är lätt att göra det misstaget, det har jag själv gjort. Jag instämmer med miljöministern om grunderna för det fortsatta arbetet. Jag tycker det är helt riktigt, och vi har från vänsterpartiets sida många gånger betonat betydelsen av producentansvaret och vikten av att man nu med konsekvens driver detta arbete. Vi har av den tyska utvecklingen, åtminstone hittills, kunnat se att detta verkar vara en framgångsrik väg att beträda, eftersom den sätter i gång så många processer. Man tvingar industrin och handeln att börja ta detta ansvar. Det är verkligen inte så -- som det sagts tidigare här i debatten -- att den fria marknaden själv löser dessa problem. Just bristen på hänsyn till miljön är en av de stora marknadsimperfektionerna, som ekonomerna säger. Det är ju en av de stora problemen med marknadsekonomin, att den inte tar hänsyn till miljön. Det är en process som konsekvent måste drivas av oss politiker. Det är ett stort ansvar för oss. Även om vi har den gemensamma grunden för det fortsatta arbetet, kan det ändå inte hindra att man har rätt att rikta en viss kritik mot hur processen i detta ärende har gått till. Jag tycker fortfarande att denna process alltför snabbt kom att inriktas på -- man kan kanske inte kalla det en detalj -- ett delområde, en delaspekt. Mycket av problematiken har här tagits upp, såsom att man inte kommer åt de nu befintliga flaskorna som är tillverkade av andra material, t.ex. PVC-flaskorna, och därmed inte heller eventuellt nya flaskor med annan sammansättning än PET-flaskor. Dessa kommer ju inte heller att beröras av den här lagen. Likaså är det inte bra att den över huvud taget inte berör det som inte är konsumtionsfärdiga drycker, t.ex. saft osv., som också förpackas i denna typ av flaskor. Jag tycker det är ganska uppenbart att utvecklingen gått förbi sätt att hantera förpackningsfrågor som denna proposition är ett utslag av. Det visar också det som har hänt bara under de senaste åren. Jag kunde i och för sig stå här och säga att vi från vänsterpartiets sida alltid sedan 1903 lagt fram förslag, men jag måste säga att det är litet tröttsamt med denna typ av politisk argumentation där alla säger att de länge har drivit frågor och att det trots det ändå inte händer något. Jag tror det vore ärligare om vi alla erkände att det hänt mycket på detta område ute i samhället under de senaste åren och att det nu är vår uppgift som politiker att driva dessa frågor vidare. Sedan måste jag reagera när miljöministern säger att avsikten med detta är att vi skall stoppa marknadsförsäljningen av glasflaskorna. Jag tror inte riktigt på den argumentationen. Jag tror inte att man fått bryggeribranschen att investera hundratals miljoner kronor i ett system som i själva verket skall leda till att de minskar andelen av PET flaskorna och ökar andelen av glasflaskorna. Jag tror att verkligheten kommer att bli den motsatta.
Fru talman! Miljöministern verkade mycket optimistisk om framtiden. Det är gott och väl. Vi hoppas också att man skall kunna ta ett bredare grepp. Vi anser dock att man borde ha tagit det redan nu. I andra frågor som kanske inte belyses så mycket här i debatten talas det också om en viss dispensgivning. Jag vill gärna fråga miljöministern om hon verkligen tror att denna dispensgivning kan bli fullt neutral med tanke på att t.ex. Bryggarföreningen skall vara remissinstans när man skall ta ställning till dessa frågor. Det tycker jag är litet alarmerande, även om man är expert på området. Det är en viktig uppgift att hantera detta på ett riktigt sätt. PVC-flaskorna, som ju är den verkliga miljöboven bland förpackningar, omfattas ju inte av lagen denna gång. Jag vill fråga: När beräknar miljöministern att man kan göra någonting på det området? Det vore en verklig miljöinsats.
Fru talman! Jag tycker det vore intressant att få en redogörelse för hur vi skall klara problemet med de flaskor som inte innehåller konsumtionsdrycker och därmed inte ingår i detta retursystem. Det borde vara ganska enkelt att få med även dessa flaskor som innehållsmässigt kanske är av samma kvalitet. Om inte annat bör man kunna styra det så, att även engångsflaskorna, t.ex. 15 miljoner saftflaskor, omfattas av retursystemet, så att de inte hamnar utanför.

Fru talman! Först skall jag direkt erkänna att jag i hastigheten läste fel. Lars Ernestam hade rätt. Det är dock inte så att PET-flaskorna är ett så litet problem som Lars Ernestam vill göra gällande. Det står faktiskt också i utskottets överväganden att de volymmässigt utgör en betydligt större del och att det just är PET-flaskorna som svarar för den här effekten, att dryckesförpackningarna volymmässigt utgör en växande andel av det totala hushållsavfallet. Det är i sig ett problem som vi måste ta itu med. Men jag erkänner att jag hade litet för bråttom och att tankarna rusade i väg för mig. Jag tycker också, Annika Åhnberg, att det är tröttsamt att vi hela tiden står här och öser på varandra vår egen historia. Det är riktigt att det på detta område har hänt väldigt mycket. Jag kan säga att avfallsområdet och dryckesförpackningsområdet var bland de värsta områdena jag fick ta itu med för fem år sedan när jag började arbeta som miljöminister. I diskussioner med bryggeribranschen och förpackningsbranschen stoppade vi en del nya förpackningar som då var på väg in på marknaden. Vi fick till stånd ett nytt sätt att arbeta med dessa frågor som ledde fram till att man tog fram en återfyllningsbar flaska. Vi fick också fram ett nytt flask och backsystem när det gäller glasförpackningar. I den här processen och i överläggningar med olika parter, även handeln, såg jag så tydligt -- liksom även när jag handlade i min Konsumaffär hemma -- att man störtskyltade med engångs-PET-flaskorna för att tränga ut andra förpackningar och slippa ha besvärliga retursystem i affären. Det var tydligt. Därför var det strategiskt viktigt att göra denna engångsinsats som ett led i det bredare arbetet med att få någon ordning på avfallshanteringen och förpackningssystemet. Jag tror att det som vi nu redovisar i den miljöpolitiska propositionen om helhetsansvaret för producenter och branschen är det riktiga svaret på problemet. Inga andra lösningar kan lika bra hantera detta som den satsning vi nu gör och som vilket jag är övertygad om, kommer att bli gemensam med övriga Europa. Det kommer att få dynamiska och självsanerande effekter som är mycket bra. Jag tror också att vi får en standardisering av förpackningarna internationellt.

Fru talman! Jag skall avsluta den här diskussionen kring mängden avfall. Enligt våra beräkningar produceras 140 miljoner flaskor varje år. De väger i genomsnitt 70 gram. Det blir ungefär 10 000 ton. Det skall ställas mot den totala volymen hushållsavfall som uppgår till 2 600 000 ton. Miljöministern säger att det är fråga om en stor volym, och visst är det så. De är dock mycket lätta att klämma ihop. Vi har inte förringat problemet kring PET-flaskorna. Det är en viktig del i andra åtgärder. Vi tycker att miljöministern i denna fråga har hamnat på ett stickspår. Varför säger jag detta? Den järnvägsräls som leder rakt fram leder mot EG, internationella överenskommelser och stora grepp. Det var miljöministern inne på i sitt anförande. Det här förslaget är dock ett stickspår. Därför har vi kritiserat det, inte därför att det har gällt att komma till rätta med detta miljöproblem.
Fru talman! Först vill jag säga till Lars Ernestam att ton är ett mått på vikt, och inte volym som Lars Ernestam sade. Volymmässigt utgör detta en mycket större del. Jag tycker att Coca-Colas mycket stora intresse för regeringens och riksdagens hantering av den här frågan med all önskvärd tydlighet visar att detta långt ifrån är ett stickspår, utan tvärtom att det har utomordentligt stor betydelse för utvecklingen även internationellt. Tack vare riksdagsmajoritetens kloka ställningstagande kommer Sverige att bli ett föregångsland på det här området.

Fru talman! Vi skall nu behandla justitieutskottets betänkande nr 26 om specialdomstolar. Bakgrunden till detta betänkande är det s.k. Langborgermålet i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, där Sverige blev fällt därför att bostadsdomstolen inte hade varit en opartisk och oavhängig domstol i förhållande till det mål som prövades. Sverige bröt därför mot artikel 6 punkt 1 Det mål som prövades handlade om att en parts talan kan stå i strid mot ett gemensamt intresse hos de organisationer som utsett intresseledamöterna i domstolen. Det faktum att Sverige har fällts i Europadomstolen har föranlett regeringen att lägga fram förslag till förändringar. Regeringens förslag innebär att intresseledamöter som representerar organisationer som kan antas ha gemensamma intressen som i sin tur står i strid med den ena partens intressen i tvisten, inte får delta i ett sådant mål. Om en sådan situation uppstår skall målet i stället handläggas av enbart jurister. Vi i folkpartiet liberalerna tycker att förslaget är ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt. Langborgerdomen i Europadomstolen är bara ett av flera symptom på ett systemfel. Regeringen försöker nu isolera de fall där maktbalansen kan tänkas vara förskjuten i stället för att angripa hela systemet av beroendeförhållanden. Vi menar att i en demokratisk rättsstat skall riksdagen bestämma vilka lagar som skall gälla. När tvister sedan uppkommer skall de avgöras av en oberoende och opartisk domstol som inte kan misstänkas för att ta obehöriga hänsyn. Det är konstitutionellt tveksamt att ha domstolar vars grundläggande idé är att de bygger på en maktbalans av beroendeförhållanden i stället för att bygga på oberoende. Hyresnämnden består i regel av en lagfaren ordförande samt två ledamöter från hyresnämndens organisationer. En hyresnämnds beslut kan överklagas till bostadsdomstolen. Men även den instansen har en majoritet av organisationsföreträdare -- tre lagfarna domare och fyra intresseledamöter. Vi anser att det är betänkligt från rättssäkerhetssynpunkt med en sådan sammansättning i domstolar. Människors förtroende för den dömande maktens oberoende och integritet urholkas genom intresseledamöternas delaktighet i rättstillämpningen. Vi anser därför att hyres och arrendenämnderna samt bostadsdomstolen bör avskaffas så snart som möjligt. Rättegångsutredningen som lämnade sitt betänkande år 1987 var inne på samma linje. Utredningen skrev bl.a. att utvecklingen beträffande specialiseringen av domstolsväsendet nu gått så långt att det gällde att välja väg. Man menade att det allmänna domstolsväsendet hade blivit så utarmat att en återgång till ett mera enhetligt domstolsväsende var befogad. Därför borde fastighetsdomstolen och hyres och arrendenämnderna avskaffas och deras uppgifter överföras just till de allmänna domstolarna. Utredningen menade också att även sjörättsmål, tryckfrihetsmål m.fl. liknande mål kunde överföras till de allmänna domstolarna. Mot bakgrund av den här beskrivningen anser vi att det nu vore lämpligt att ge den sittande domstolsutredningen tilläggsdirektiv för att göra en översyn av specialdomstolarna. När det gäller bostadsdomstolen och hyresnämnden bör regeringen nu lägga fram förslag som går ut på att den verksamhet som dessa domstolar bedriver skall överföras till allmänna domstolar. Dessa båda yrkanden framgår av reservationerna nr 2 och 3, som jag yrkar bifall till, i det här betänkandet.
Fru talman! Justitieutskottets betänkande nr 26 behandlar bostadsdomstolen och hyresnämnderna. Regeringen har i proposition 1990/91:98 bl.a. lagt fram vissa förslag till ändring i lagen om bostadsdomstol. Man har efter avgörande i Europadomstolen i Strasbourg som Britta Bjelle nyss framhöll, föreslagit vissa ändringar i lagen, så att den bättre anpassas till de krav som Europadomstolen har dömt efter. Det är i och för sig tillfredsställande att förändringar görs i svensk lagstiftning för att uppfylla Europadomstolens krav. Men enligt moderata samlingspartiets uppfattning räcker inte dessa förändringar till. Från regeringens sida har man -- som vanligt skulle jag vilja säga -- inte tagit steget fullt ut. Fru talman! Vi moderater har tidigare krävt en fullständig översyn av systemet med partssammansatta domstolar och specialdomstolar och vidhåller fortfarande nödvändigheten av en sådan översyn. 1987:13. Utredningen ansåg redan då att specialiseringen av domstolsväsendet hade gått så långt att man måste välja väg -- antingen en fortsatt utarmning av de allmänna domstolarna eller en återgång till ett mera enhetligt domstolväsende. Vi moderater -- liksom för övrigt utredningen -- förordar det sist nämnda alternativet. Vi vill ha ett mera enhetligt domstolväsende. Vi vet att många i dag oroar sig över att de särskilt utsedda representanterna i de partssammansatta domstolarna och nämnderna inte i varje sammanhang kan frigöra sig helt från bindningen till den part som har utsett dem som sina speciella representanter i domstolen. Dessa domstolar är också fristående från de allmänna underrätterna. Ofta finns ingen eller bara begränsad möjlighet att överklaga dessa domstolars avgöranden. Talan kan t.ex. inte föras vare sig mot arbetsdomstolens eller marknadsdomstolens dommar. Fru talman! Det är mot denna bakgrund som vi i mom. 7, reservation 2 kräver en fullständig översyn av specialdomstolarna. Det är hög tid att översynen kommer i gång, och utgångspunkterna för arbetet med översynen skall vara att flertalet specialdomsdommar skall avskaffas. Mycket starka rättssäkerhetsskäl talar för en förändring i den riktningen. Förändringen kan komma att medföra ökat behov av expertmedverkan inom de allmänna domstolarna, varför även den frågan bör ingå i utredningsdirektiven, som regeringen bör ge som tilläggsdirektiv till domstolsutredningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. När det gäller reservation 3 har vi liksom folkpartiet liberalerna och centerpartiets företrädare i utskottet krävt att bostadsdomstolen m.m. skall avskaffas. Vi anser att ärendena skall överföras till allmän domstol. Det är från principiella utgångspunkter betänkligt att intresseorganisationer är representerade i dömande organ. En hyresgäst kan klaga på hyresvillkor och dylikt hos hyresnämnd eller bostadsdomstol. Organen är partssammansatta, vilket innebär att ärendena avgörs av en representant för fastighetsägarna och en från Hyresgästernas Riksförbund samt en domare. Eftersom de bägge avtalsparterna -- naturligt nog -- slår vakt om sin avtalsuppgörelse leder partssammansättningen här till att den enskilde har mycket små möjligheter att vinna gehör för sin åsikt. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning skall prövning inför domstol vara reell och opartisk. Vi har därför, fru talman, yrkat att hyresnämnd och bostadsdomstol skall avskaffas och att ärendena skall överföras till allmän domstol. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! Centerpartiet har sedan tidigare uppfattningen att specialdomstolar av det slag som det här är fråga om bör avskaffas. Av skäl som i allt väsentligt redan har anförts av Britta Bjelle och Birgit Henriksson yrkar jag bifall till reservationerna nr 2 och 3.

Fru talman! Langborgermålet ligger till grund för förslag till förändringar när det gäller bostadsdomstolen för att den enskilde skall vara berättigad till en domstolsprövning inför en oavhängig och opartisk domstol. Målet kan beskrivas så att både de som ingick i rätten och den svarande hade en ekonomisk vinst av att en viss klausul fanns kvar. I propositionen som behandlar detta tar man även upp andra specialdomstolar med intresseledamöter, bl.a. arbetsdomstolen. Vänsterpartiet tar i en reservation upp sammansättningen i arbetsdomstolen. Även i arbetsdomstolen kan den enskilde människan känna oro och tvivel inför om domstolen är opartisk. Jag vill ta ett exempel med ett ärende som jag har läst om. Det gäller en kvinna som sökte arbete som vaktmästare på en LO-skola. Hon fick inte tjänsten. Hon upplevde det som en diskriminering på grund av kön och ville föra frågan till arbetsdomstolen. Hennes fackförbund, ett LO fack, vägrade bistå henne i en sådan prövning, och hon anlitade en privat advokat. I domstolen fanns då LO-representanter både som svarande och som ledamot av rätten. Man kan förstå att kvinnan kände sig överkörd i en sådan rättegång. Jag har arbetat som facklig förhandlare i ett TCO förbund i ett antal år. Därför vet jag hur mina fackliga kolleger, främst från LO-förbunden, ser på syndikalister. Jag kan också föreställa mig att i mål där syndikalister är part kan situationer uppstå där den enskilde kan känna tvivel beträffande opartiskheten.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande 26 och avslag på de reservationer som fogats till betänkandet. Som tidigare talare framhållit handlar den proposition som ligger till grund för betänkandet i första hand om sammansättningen av bostadsdomstolen och hyresnämnderna i vissa typer av mål. Anledningen till propositionen är en dom i Europadomstolen där det konstateras att den nuvarande sammansättningen i den typ av mål som det är fråga om inte fyller kraven på att domstolen skall vara opartisk och oavhängig. Det finns naturligtvis all anledning att se till att vi har ett domstolsväsende som fungerar utifrån de principer som anges i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I propositionen behandlas också ett par andra frågor. Det gäller frågan om att nämndemän i olika domstolar inte får uppträda som partsombud i sina domstolar. Vidare föreslås slopande av 70 årsgränsen för valbarhet i hyresnämnd och arrendenämnd. Detta överensstämmer med vad som i övrigt gäller för nämndemän.

Vad Europadomstolen uttalat sig om är att lekmannaledamöterna hade ett gemensamt, sammanfallande intresse som stod i motsatsförhållande till intresset hos den person som hade väckt talan i domstolen.

Utskottet skriver om ''Samtidigt bör det redan här understrykas att Europadomstolen uttryckligen konstaterade att intresseledamöterna i bostadsdomstolen är utomordentligt väl kvalificerade att delta i bedömande av tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster m.m. just på grund av sin särskilda erfarenhet.'' Man kan alltså inte ta domen i det s.k. Langborgermålet till intäkt för att en ordning med intresseledamöter generellt sett skulle vara oförenlig med Sveriges konventionsåtagande. Jag tycker att det är viktigt att konstatera detta för den fortsatta debatten i anslutning till de reservationer som fogats till betänkandet om att riksdagen skall uttala sig för att avskaffa specialdomstolar. En del reservanter föreslår att det skall ske först efter utredning, medan andra vill att det skall ske mer omedelbart. Denna fråga är inte något nytt diskussionsämne i denna kammare, utan den har varit föremål för flera betänkanden från justitieutskottet. Utskottet har i dessa betänkanden uttalat att det inte finns anledning att generellt avskaffa det som kallas för specialdomstolar. Specialdomstolarna har i stället -- det framhåller också rättegångsutredningen -- lett till att många mål har blivit utomordentligt väl utredda och att det har kunnat avkunnas bra domar. Rättegångsutredningens förslag hade sin utgångspunkt i att man skulle göra en satsning på de allmänna domstolarna och att den allmänna kompetensen där skulle utvecklas ytterligare. Rättegångsutredningen ansåg att man i stället för specialdomstolarna skulle utveckla ett system med expertmedverkan i domstolarna, såsom fallet är just i bostadsdomstolen och hyresnämnderna, där folk med erfarenhet från just de områden som domstolarna skall döma i medverkar. Det är alltså fråga om en expertmedverkan. Därigenom har man egentligen bara genom en annan organisation enligt min mening försatt sig i ungefär samma läge som vi för närvarande befinner oss i. Det är svårt att förstå att flera partiföreträdare här utifrån principiella utgångspunkter uttalar sig i dessa frågor. För dessa principiella utgångspunkter kan man inte finna stöd vare sig i Europakonventionen om mänskliga rättigheter eller i uttalandet från Europadomstolen. Man kan inte heller finna stöd för dessa principer ens i uttalanden från lagråd. Dessa instanser har ansett att detta är en korrekt anordning. Reservation nr 1 har en delvis annan utgångspunkt. Den handlar om arbetsdomstolen. Jag anser att reservanten har missat själva poängen, nämligen att Europadomstolens uttalande handlar om just sammanfallande, gemensamma intressen. I den situationen bör man inte kunna råka in i när det gäller arbetsdomstolen, något som framhålls i regeringens proposition och som det argumenteras för i utskottsbetänkandet. Fru talman! Till sist vill jag säga att jag tycker att det är underligt att företrädare för vänsterpartiet så starkt vill förlita sig på enbart ämbetsmannamedverkan i vissa typer av mål i arbetsdomstolen.

Fru talman! Göran Magnusson verkar förorda att vi skall behålla den typ av specialdomstolar som vi har på alla tänkbara områden i Sverige. Faktum är emellertid att även hans parti börjat inse att det inte ens för socialdemokratin ligger i tiden att behålla specialdomstolar. Vi har ganska nyligen avskaffat ekodomstolarna, och vi har också avskaffat försäkringsdomstolarna som en typ av specialdomstolar. Så nog verkar det som om socialdemokratin vore på väg åt samma håll som vi andra. Det är bara det att socialdemokraterna väntar tills de tvingas in i en ny fålla. Den tiden kanske också kommer då socialdemokratin anser att detta även gäller i det här fallet. Jag kan inte heller låta bli att konstatera att även rättegångsutredningen konkret förordade att man skulle avskaffa såväl fastighetsdomstolen som hyres och arrendenämnderna. Det finns alltså inget stöd i rättegångsutredningen för att behålla den nuvarande ordningen, något som jag fick intrycket av att Göran Magnusson hävdade. Man kan säkerligen läsa in litet olika meningar i Europadomstolens uttalande, beroende på vilka egna värderingar man har. Min bedömning är att Europadomstolen uttalade sig principiellt att man kunde ha nämndemän som var kunniga. Europadomstolen uttalade sig däremot inte om det lämpliga i att organisationer var företrädda i specialdomstolar. Detta är för mig två helt skilda saker.
Fru talman! Jag vill bara kort deklarera att jag har uppfattat Europadomstolens utslag på samma sätt som Britta Bjelle här har redogjort för. Vad man uttalar sig om är sammansättningen i den här typen av mål. Vad vi har utgått ifrån är att man aldrig skall behöva känna tvekan om hur en nämnds sammansättning eventuellt kan påverka domen. Göran Magnusson säger att domstolarna i alla fall måste anlita expertmedverkan. Vi har då sagt att det bör kunna utredas om expertmedverkan behövs. Men det är skillnad att höras som expert och att ha dömande funktion. De partssammansatta fristående domstolarna, som har att tillämpa särskilda regler inom vissa områden, i snarlika rättsliga frågor dömer olika. Det tycker vi är mycket olyckligt. Vi anser att det allmänna domstolsväsendet här är bättre skickat att handha den dömande funktionen.
Fru talman! Jag vill först svara Göran Magnusson på hans funderingar över att vänsterpartiet skrivit en sådan här motion och reservation. Det beror på att vi värnar om demokratin och rättssäkerheten. Vi tycker att även syndikalisterna skall få finnas till och kunna få sin rätt. Det gäller alla enskilda människor. Även om ett överklagande inte skulle vinna bifall i Europadomstolen, kan det ändå vara fråga om ett otillfredsställande förhållande. Detta kan leda till vad vi i dagligt tal kallar för rättshaveri. Man kan befara att det även i arbetsdomstolen kan uppstå sådana situationer som jag pekade på i mitt inledningsanförande, där en part i målet och lekmannaledamöterna kan ha ett gemensamt intresse av att tvisten skall få en viss utgång.
Fru talman! Socialdemokratins ställningstagande till specialdomstolar är mer att betrakta som ett praktiskt ställningstagande. Det är riktigt som Britta Bjelle säger att vi har avskaffat ekodomstolarna och fattat beslut om en annan ordning när det gäller socialförsäkringsmål. Vi känner inte alls något motstånd mot att diskutera dessa frågor. Vad jag vänt mig mot i min argumentation är den principiella utgångspunkt som både Britta Bjelle, Anders Svärd och Birgit Henriksson har när de hävdar att man inte skall ha specialdomstolar utan man i stället skall lösa frågan genom att de allmänna domstolarna i olika typer av mål tillförs expertmedverkan. Det är i varje fall den lösning som rättegångsutredningen förordar. Jag anser att man då i verkligheten får ungefär samma lösning som man för närvarande har och att det alltså kan komma principiella invändningar mot detta. När det gäller Europadomstolens uttalande är det precis så som det står på s. 9 i utskottsbetänkandet och som jag citerade, nämligen att uttalandet inte sträcker sig längre än till att lekmannaledamöterna har sammanfallande intressen, såsom jag redogjorde för i mitt anförande. Det är ju enklare att vi läser på detta än att vi argumenterar här i kammaren. Europadomstolen har alltså inte uttalat någonting negativt i detta fall. Till Berith Eriksson vill jag säga att arbetsdomstolen haft denna sammansättning under en mycket lång följd av år. Arbetsdomstolen har ett utomordentligt gott anseende. Varken jag, utskottskansliet eller någon annan har kunnat finna att den typen av konflikter som föranlett denna proposition skulle kunna uppstå i arbetsdomstolen. Därför är det inte nödvändigt att göra någon förändring av arbetsdomstolens sammansättning. Jag vidhåller också min uppfattning att det känns på något sätt underligt att just vänsterpartiet förordar en sammansättning som medför enbart ämbetsmannaledamöter.
Fru talman! Till Göran Magnusson vill jag säga att det ur min synpunkt är en himmelsvid skillnad mellan en specialdomstol av den typ vi talar om nu och det allmänna rättsväsendet. Specialdomstolarna bygger på maktbalans. I specialdomstolarna tar man in representanter för olika organisationer som står i motsattsförhållande till varandra. Dessa skall i någon mening göra att man får en maktbalans. Mitt emellan dessa sitter sedan en domare. I bostadsdomstolen har man tre domare och fyra partsrepresentanter som skall utgöra något slags maktbalans. Min uppfattning är att människorna i Sverige har rätt till en opartisk domstol. Jag är inte alls för att man skall ha expertmedverkan i domstolarna. Domstolarna skall i stället anlita sakkunniga och göra sig underkunniga om vad som gäller och i en opartisk dom komma fram till den rätta slutsatsen. Detta tycker jag att svenska medborgare har rätt till, och jag hoppas att utvecklingen av specialdomstolarna skall gå snabbare än hittills.
Fru talman! Man kan fundera över hur många ärenden som stoppats innan de över huvud taget kommit till arbetsdomstolen, därför att facket inte velat bistå den enskilde. Sedan kan man undra vad det är för statistik som Göran Magnusson läser. Jag har exempel på mål där de enskilda efteråt har kommit och sagt att så här har det förhållit sig. Det kommer ju inte in i någon statistik. Jag har tagit fram två konkreta fall där ur den sökande parterns synpunkt hade varit angeläget att intresseledamöterna inte hade fått delta i domen.
Fru talman! Till Berith Eriksson vill jag säga att arbetsdomstolen av ålder har ett utomordentligt gott anseende. Jag vill inte på något sätt förneka att det kan finnas enskilda personer som anser att de blivit felaktigt behandlade i arbetsdomstolen. Men det intressanta är om det hänger samman med arbetsdomstolens sammansättning vid de olika tillfällena och om det förhållande har förelegat som är grunden för denna proposition. Detta har Berith Eriksson inte påvisat, utan hon har endast anfört att det finns människor som har varit missnöjda. Att så är fallet kan jag mycket väl förstå. Jag tycker att det finns anledning att fundera över konsekvenserna av Bertih Erikssons ståndpunkt. I vilka fall kommer det till sist att vara bra att ha andra än ämbetsmän som dömer i arbetstvister? Britta Bjelle säger att det är en himmelsvid skillnad, och hon tar till väldiga brösttoner och säger att svenska folket skall ha rätt till opartiska domstolar. På den punkten råder naturligtvis ingen oenighet. De specialdomstolar som nu finns uppfyller ju de krav som Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har. Jag tycker därför att detta är att slå in öppna dörrar. Jag tror att Britta Bjelle har en felaktig utgångspunkt för sin kritik, nämligen att de s.k. intresseledamöterna skulle representera särskilda organisationer. De representerar kunskaper och insikter på dessa olika områden, och det finns det väl ingen anledning att ifrågasätta. Jag anser att med den organisation som vi för närvarande har får det svenska folket en opartisk och riktig rättegång. Det är den uppfattning som majoriteten i utskottet har.

Fru talman! Orsaken till vänsterpartiets förslag är faktiskt att vi inte vill förstöra arbetsdomstolens goda anseende. Vi vill att arbetsdomstolen skall fortsätta att ha ett gott anseende.

Herr talman! Gösta Lyngå har frågat mig vad regeringen gör för att beräkna nationens och människornas välfärd och i vilken utsträckning ekologiska värderingar skall påverka det ekonomisk-politiska beslutsfattandet. Dessa frågor berör ett viktigt område, och jag vill därför ge ett utförligt svar. Det är ett välkänt faktum att den ekonomiska tillväxten, som den mäts i nationalräkenskaperna, bara fångar en del av verkligheten. Syftet med nationalräkenskaperna har emellertid aldrig varit att mäta välfärden i ett vidare perspektiv. Syftet är i stället att mäta samhällets produktion och inkomster. BNP är en indikator på välfärdsutvecklingen, men behöver tolkas och kompletteras med andra indikatorer för att vi skall få en bild av hur välfärden utvecklas. Detta är ingen ny insikt. Tvärtom har Sverige sedan tidigt på 70-talet varit ledande och banbrytande är det gäller att fånga fler fasetter av verkligheten. Svenska experter spelade en viktig roll när man inom OECD resonerade sig fram till vilka områden det var viktigt att belysa för att ge en så allsidig bild som möjligt av utvecklingen i ett land. Bilden av människors ekonomiska resurser måste kompletteras med uppgifter om välfärd, t.ex. arbete och hälsa, bostad och god miljö. Detta arbete förs nu vidare av statistiska centralbyrån inom ramen för undersökningen av levnadsförhållandena, där ett stort urval av svenska folket intervjuas om sina villkor. Den svenska uppläggningen har inspirerat de nordiska länderna, Dessa genomgångar smälts inte samman till index. Orsaken är enkel: Det finns inget objektivt sätt att bestämma vilka faktorer som skall ingå och hur stor betydelse var och en av dem skall tillmätas. Men genom att de redovisas samlat kan var och en av oss bedöma den samlade bilden efter egna värderingar, och dra de slutsatser som är nödvändiga. Redovisningen för de olika områdena har dessutom en annan viktig funktion. Förändringarna från det ena året till det andra ger viktiga signaler om vad olika krafter i samhället uträttat -- en del utanför vår kontroll, men andra definitivt som ett resultat av vad vi fattat politiska beslut om. Som Gösta Lyngå påpekar finns det andra som gör index. Det mest uppmärksammade exemplet under senare år är UNDPs (United Nations Development Development Report 1990. När UNDP väger samman förväntad livslängd, läskunnighet och köpkraft är det bara Japan som får ett högre värde än Sverige. Låt mig då ifrågasätta detta index på precis samma sätt som varje index kan ifrågasättas. Jag tycker att miljöns och naturresursernas kvalitet borde få mer tyngd i UNDPs index -- och var skulle Sverige då hamna? Gösta Lyngå frågar mig mer specifikt vad som görs i regeringskansliet på denna punkt. Utgångspunkten för det arbete som vi bedriver är det synsätt som jag utvecklat och betonat i de senaste finansplanerna. Den ekonomiska politiken skall medverka till att skapa en uthållig tillväxt. Produktion och konsumtion måste ställas om så att balansen mellan ekonomi och ekologi säkras. Åtgärder för att säkra en uthållig tillväxt är en viktig del av den ekonomiska politiken. Men då måste vi även i detta avseende skaffa oss en god grund att stå på. Vi måste följa hur naturresurserna utvecklas och vilka miljöeffekter olika offentliga insatser får. Just i dag får vi ett bidrag till diskussionen om hur denna kunskap skall kunna byggas upp. Jag hade i morse nöjet att få ta emot resultatet av miljöräkenskapsutredningen, som under knappt ett år haft finansdepartementets uppdrag att undersöka möjligheterna att komplettera nationalräkenskaperna med miljö och naturresursräkenskaperna. Utredningen redovisar bl.a. det arbete som pågår internationellt i FN, i OECD och i enskilda länder på detta område samt lämnar konkreta förslag till hur Sverige kan bidra till detta arbete. Det gäller både den fortsatta utvecklingen av miljöräkenskaper och förbättringen av statistiken över miljö och naturresurser. Utredningen redovisar också ett förslag till ett system för olika miljöindex, som kan ge bättre signaler om tillståndet i miljön. Som jag ser det är detta emellertid bara ytterligare ett steg. Vi behöver utveckla fler begrepp som fångar behovet av långsiktighet och allsidighet när vi använder och utvecklar samhällets resurser -- produktionens maskiner och andra rsurser men också naturens möjligheter och människornas kunnande. Det är en fråga som de två senaste långtidsutredningarna berört i sina diskussioner om nationalförmögenheten, där jag i höstens proposition aviserade ett fortsatt utvecklingsarbete. En långsiktig ekonomisk expansion kräver en växande kapitalstock. En BNP-tillväxt som urholkar kapitalresurserna blir förr eller senare negativ. De kapitaltillgångar som skapar BNP brukar benämnas nationalförmögenheten. Nationalförmögenheten består inte bara av fysiskt kapital som byggnader, maskiner, infrastruktur och varaktiga konsumtionsvaror i hushållen. Den består också av mänskligt kapital i form av antal människor och deras kunskap, hälsotillstånd, sociala institutioner, osv. Vidare består den av tillgången på naturresurser och miljöns tillstånd liksom av fordringar eller skulder gentemot utlandet. Regeringen har under de senaste åren i en rad propositioner lagt fram förslag som alla syftar till att underhålla och öka våra samlade tillgångar. De senaste förslagen rör bl.a. miljön, folkhälsan, energi och livsmedelsförsörjningen, utbildningen och infrastrukturen. Dessa förslag har vi lagt utifrån den bästa kunskap som står till buds om de betingelser som kommer att krävas för en uthållig tillväxt. Den kunskapen är inte på något sätt tillräcklig. Den behöver vidgas genom bl.a. forskning och olika anlyser av samspelet mellan utnyttjandet av olika slag av kapitaltillgångar. Det är ingen lätt uppgift. Att skapa säkra mått på hur människornas kompetens eller naturresursernas kvalitet utvecklas hör till de svåraste nötterna som ekonomerna och statistikerna nu fått att knäcka, när arbetet på 1992 års långtidsutredning påbörjats. Ändå är det viktigt att försöka. Ja, det är närmast en skyldighet gentemot kommande generationer att försöka förbättra bedömningen av möjligheterna till en framtida långsiktig tillväxt, eftersom en förnuftig förvaltning av nationalförmögenheten syftar till att skapa lika goda -- och helst ännu bättre -- förutsättningar för välstånd för kommande generationer. Jag vill emellertid också betona vikten av att vi deltar i det internationella samarbetet kring dessa frågor. Jag har nämnt den viktiga roll som svenska insatser spelat i OECDs diskussioner om välfärdsindikatorer. Vi deltar också aktivt i utvecklingen av FNs regler för nationalräkenskaper, där frågorna om såväl BNP som nationalförmögenhet tas upp. Men jag vill också nämna det arbete som OECD bedriver för att bygga upp en ekonometrisk modell, som skall åskådliggöra de ekonomiska effekterna av insatser för att minska koldioxidutsläppen. Denna modell skall komma till praktisk användning för att belysa innebörden av olika förslag som behandlas i förhandlingarna vid FNs miljökonferens i Brasilien 1992. Sammanfattningsvis: 1. Det bedrivs ett omfattande arbete, både inom och utom regeringskansliet, för att mäta olika aspekter på människornas och landets välfärd. I internationella sammanhang är Sverige pådrivande på detta område. 2. Jag välkomnar det arbete som miljöräkenskapsuttredningen gjort för att vi bättre skall kunna följa tillståndet i fråga om miljön och nyttjandet av naturresurserna. Jag hoppas att det pågående arbetet med att utveckla nationalförmögenheten som begrepp skall ge oss ett instrument, som kan bidra till en större långsiktighet i politiken, och då inte bara på ekonomins och miljöns områden. 3. Regeringen har tydligt angett utgångspunkten för samspelet mellan ekologi och ekonomi i den reviderade finansplanen: Den ekonomiska politiken skall medverka till en uthållig tillväxt -- produktion och konsumtion måste ställas om, så att balansen mellan ekonomi och ekologi säkras.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation. Den utförliga analysen visar att Allan Larsson tar frågorna om icke-monetära värderingar på största allvar, och det uppskattar jag verkligen. Samtidigt bekräftar Allan Larssons redovisning att metoderna för sådana värderingar fortfarande i stor utsträckning befinner sig på utvecklingsstadiet. Det är bra att de håller på att utvecklas, det är bra att Sverige här gör en stor insats, men det är illa att dessa värderingar i så liten grad verkligen vägs in vid aktuella beslut. Påpekandet att det inte finns något objektivt sätt att mäta och jämföra olika faktorer är visserligen riktigt, men det måste vara sämre att inte försöka, för då tilldelar man icke-ekonomiska faktorer i praktiken värdet noll. Låt mig för att göra problemställningen litet mera konkret ta exemplet att man vill bestämma sig för att satsa på någon förnybar energikälla för framdrivning av motorfordon, och då är det inte själva sakfrågan utan metodfrågan jag vill belysa. Man jämför utvecklings och produktionskostnader, som går att kvantifiera med priser på traditionella bränslen, som ju är kända. De fundamentala synpunkterna att man när det gäller bensin och diesel har att göra med bränslen, som bidrar till både försurningen och drivhuseffekten och som dessutom rör en begränsad naturresurs, kommer inte alls med. Observera att jag medger att kvantifiering är omöjlig, men det är en dålig ursäkt för att låta viktiga argument nonchaleras. Nu skall jag inte bara kritisera utan också försöka komma med ett konstruktivt förslag: Vid varje redovisning som ligger till grund för beslut bör, såvitt jag kan se, förutom ekonomiska beräkningar också markeringar av andra faktorer göras i en budgetsammanställning. Det kan göras i form av plus och minus eller på annat sätt. Beslutsfattarna ser då dessa markeringar och tillmäter dem värden enligt sina -- låt vara subjektiva -- värderingar. Ett litet försök i den riktningen gjorde faktiskt miljöpartiet de gröna i sin senaste finansmotion, där vi gav en s.k. budgetvärdering för några poster i termer som solidaritet med naturen och solidaritet med kommande generationer, för vi ger dem olika vikter. Herr talman! När Allan Larsson i sitt svar kritiserar användningen av index som mått på välstånd, så gör han det med motiveringen att det inte finns något objektivt sätt att bestämma vilka faktorer som skall ingå och hur stor betydelse de skall tillmätas. Låt mig då påpeka att jag inte accepterar myten om objektivitet i politiska beslut. Värderingar spelar stor roll, och värderingar bör spela stor roll. Däremot är det grundläggande att värderingarnas ursprung redovisas samtidigt med de data som läggs fram. När det gäller UNDP har Mahbub ul Haq och hans medarbetare tydligt redovisat vad de står för och deras olika indicier är också sakligt definierade. De planer som ul Haq diskuterade när jag hade förmånen att träffa honom i oktober förra året inkluderar också miljöfaktorer. Det är bra. Kanske kommer detta med redan vid nästa redovisning. Jag delar Allan Larssons nyfikenhet över vad Sverige skulle hamna bland världens länder, och jag hoppas att Sverige hamnar högt upp. Framför allt menar jag dock att det är viktigt att ha kunskapen om var Sverige hamnar och hur listan ser ut från år till år. Det är sådant som borde ligga till grund för riksdagens och regeringens beslut i aktuella frågor snarare än en blind tilltro till värdet av BNP Herr talman! I svaret från finansministern uppskattar jag insikten om att det är viktigt att bevara nationalförmögenheten sådan den är uppbyggd av fysiskt kapital, mänskligt kapital, naturresurser, miljöns tillstånd och balansen gentemot utlandet. Av formuleringen får man dock intrycket att denna nationalförmögenhet skall bevaras för att underhålla en långsiktig ekonomisk expansion. Det kan väl inte vara en riktig orsaksföljd. Målet måste väl ändå vara att bevara och öka nationalförmögenheten sådan den är definierad av Allan Larsson. Ekonomin borde underordnas den målsättningen. Kan jag få ett klarläggande när det gäller själva betraktelsesättet här? Låt mig slutligen påpeka att det är en brist att endast betrakta den svenska nationalförmögenheten i dessa sammanhang. Visserligen är Sveriges ekonomi vårt arbetsområde, men vårt ansvarsområde måste vara den globala ekonomin. Jag antar att Allan Larsson håller med mig om att utvecklingen av den globala förmögenheten ställer strikta villkor på varje lands politik. Vårt engagemang i samband med nästa års Brasilenkonferens är ett gott tecken på att vi i varje fall planerar i dessa banor.

Herr talman! Jag får tacka för det kompletterande svaret. I många fall har vi ganska liknande uppfattningar. När jag läst Human Development Index-tabellerna har jag också med glädje konstaterat att Sverige ligger bra till i många fall. USA ligger mindre bra till. USA hamnar på andra plats när det gäller inkomst per capita och på 19 plats när det gäller Human Development Index. På UNDP fick man också frågor från Washington om vad det var fråga om. Det är utmärkt att sådana frågor ställs. Det är bra att vi överväger att göra en sådan kritisk betraktelse. Jag hoppas att det går lika bra när verkliga miljöfaktorer tas med. Jag tror att finansministern säger att regeringen väger in miljöhänsyn i besluten. Men ofta syns det inte tillräckligt tydligt. Jag hoppas att det kommer att ske en tydlig invägning när det slutliga beslutet om Öresundsbron fattas. Jag hoppas också att en mycket tydlig invägning av sådana icke monetära värden tas när det slutliga beslutet om EG medlemskap fattas. Det är viktigt att det framgår tydligt och står till riksdagens förfogande de konsekvenser som kan uppkomma för miljön när det gäller människors välbefinnande förutom just de ekonomiska värdena. Jag anmärkte på ordningen i BNP-tillväxten och nationalförmögenheten beroende på att en långsiktig ekonomisk expansion kräver en växande kapitalstock enligt det svar jag fick. Det verkar som om det är fråga om en felaktig ordning. Det är väl ändå kapitalstocken, nationalförmögenheten, som är det viktiga? Det är den som kräver att BNP hålls på en viss nivå. BNP-tillväxten är inte det primära. Jag hoppas att vi är eniga på den punkten och att det bara var fråga om ett missförstånd i formuleringen.

Herr talman! Lars Sundin har frågat mig om eventuella förändringar i den framtida bibliotekarieutbildningen. Sundin ställer frågan med anledning av vissa överväganden som nyligen presenterats i en rapport från universitets och högskoleämbetet . Regeringen uppdrog i september 1989 åt UHÄ att göra en uppföljning av bibliotekarieutbildningen i den nya form som tillämpats vid högskolan i Borås sedan höstterminen 1989. UHÄ har med anledning av uppdraget tillsatt en särskild arbetsgrupp -- Översynsgruppen för bibliotekarieutbildningen, som nyligen kommit med en rapport. Det är tankegångarna i denna rapport som ligger bakom Sundins fråga. Rapporten har just varit föremål för remissbehandling. Översynsgruppen skall nu göra sina ställningstaganden, varefter UHÄ har att ta ställning till vad översynsgruppens arbete bör leda till. UHÄ skall redovisa sina förslag till regeringen den 1 januari 1992. Jag finner därför inte anledning att nu uttala mig om den framtida bibliotekarieutbildningen.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att tillgodose behovet av samiskspråkiga tolkar och översättare samt lexikon och läromedel i samiska -- Det samiska språket har en stor betydelse för den samiska kulturens fortbestånd, och det är ytterst angeläget att på olika sätt stärka det samiska språkets ställning. Jag vill erinra om att när regeringen och riksdagen tog ställning till förslagen i rapporten Samisk kultur fördubblades anslaget till bidrag till samisk kultur. Vidare tillkom genom den senaste forskningspropositionen ytterligare resurser för samisk forskning. Vid båda tillfällena hänvisades till möjligheten att stödja sådana projekt som kunde stärka det samiska språket. När det gäller utveckling och produktion av läromedel för sameskolorna får sameskolstyrelsen från den 1 juli i år ett vidgat ansvar samtidigt som den får en allmän resursförstärkning. I övrigt är samerättsutredningens förslag i slutbetänkandet ute på remiss. Remisstiden går ut den 31 maj. Något ställningstagande från regeringens sida har därför ännu inte gjorts.

Herr talman! Jag kan försäkra Martin Olsson att jag både har lagt ned och är beredd att lägga ned betydande möda för att på olika sätt stärka den samiska kulturens och det samiska språkets ställning. Samtidigt vill jag gärna erkänna att jag inte har sett utbildningen av tolkar som den mest angelägna uppgiften. Ett av problemen är att ett mycket stort antal av samerna själva inte talar tillräckligt bra samiska för att ha glädje av att bli tolkade från samiska till svenska, som de talar bättre. Jag har då ansett det centralare med språkundervisning i skolan, att man ser till att de samiska barnen utnyttjar den möjlighet till samespråklig undervisning som finns. Det är inte på samma sätt som när det gäller vissa invandrargrupper ett översättningsproblem för dem som inte har tillgång till det svenska språket -- det handlar om att stärka ett språk som av olika skäl har trängts undan under ett antal år. Då är det som jag ser det i första hand andra åtgärder än utbildning av tolkar som är det angelägnaste.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Det var ett bra och positivt besked som försvarsministern hade att ge, och det gläder mig verkligen. Det beslut som riksdagen 1981 fattade om avveckling av samtliga dessa statens bostäder har på vissa områden visat sig vara mindre lyckligt. Jag är också mycket nöjd med att försvarsministern tänker se över frågan om försvarets personalbostäder totalt sett. Jag är medveten om att det finns andra myndigheter -- framför allt flygflottiljer -- som också är angelägna om att få behålla de personalbostäder som fortfarande finns kvar. När det sedan gäller frågan om vem som i framtiden skall ha ansvaret för att förvalta dessa byggnader och hur det skall ske vill jag skicka med försvarsministern synpunkten, att det av många skäl faller sig naturligt att ansvaret ligger hos den lokala myndigheten. Men den frågan får vi väl anledning att återkomma till.

Herr talman! Elver Jonsson har frågat kommunikationsministern om nordiska regler om utlandsregistrerade bilar. Frågan har överlämnats till mig. Bakgrunden till problemen med utlandsregistrerade bilar är att det råder stora skillnader i beskattningen av bilar i länderna. Det är mycket billigare att köpa bil i Sverige än i Norge. Norska myndigheter har därför en noggrann kontroll av vilka utlandsregistrerade bilar som kör i landet. Från svensk sida har vi kritiserat den strikta norska tillämpningen av reglerna. Problemen gäller flera olika situationer och personkategorier. Den i särsklass största gruppen är arbetspendlare. Problemet för dessa personer är att de ibland enligt norska regler anses bosatta i Norge, och följaktligen inte kan använda svenskregistrerad bil i Norge, medan de enligt svenska regler är bosatta i Sverige. Det beslut som Nordiska ministerrådet, i detta fall finansministrarna, fattade så sent som vid ett möte den 27 februari i år syftar främst till att lösa problemen för denna grupp. Det innebär vissa enhetliga principer för var en person skall anses vara bosatt vid tillämpningen av nationella regler om temporär tullfrihet för utlandsregistrerade personbilar. I de fall de nordiska ländernas nationella regler trots allt kolliderar, skall de berörda ländernas myndigheter konsultera varandra. Finansministrarnas beslut kräver i vissa fall ändringar i de nationella författningarna. Enligt vad jag erfarit har det norska Toll och Avgiftsdirektoratet fått uppgiften att senast den 10 maj i år, alltså om bara några dagar, inkomma till det norska finansdepartementet med förslag till författningsändringar. Förslaget avses att sedan genomföras så snart som möjligt. För svensk del bedöms inte några ändringar av de materiella författningarna vara erforderliga. Vad gäller de bilar som redan har tagits i beslag kan konstateras att saken rör överträdelser av gällande norska regler som handläggs av norska administrativa och judiciella myndigheter. Saken utgör därför en intern norsk angelägenhet. Vad den svenska regeringen kan göra för att påverka förhållandena i Norge är att verka för att de norska reglerna ändras för framtiden. Sverige har genom olika kanaler gjort klart att vi anser att de norska reglerna, och den strikta tillämpningen av dem, har fått helt orimliga konsekvenser. Ett idogt arbete har utförts av den svenska ambassaden i Oslo och den expertgrupp som tillsatts av Nordiska ministerrådet. En överenskommelse har nu nåtts om att liberalisera reglerna så att arbetspendling skall underlättas. I de fall de nya reglerna trots allt skapar problem skall konsultationsprocessen tillgripas för att undvika att en enskild människa kommer i kläm mellan två länders skattesystem.
Herr talman! Jag tackar nordiske samarbetsministern, herr jordbruksministern, för svaret. Det var ett långt och i många avseenden bra svar -- det inger hopp om att man skall kunna lösa ett minst sagt långlivat och segt problem. Det är två saker som har varit besvärande. Den ena är tidsutdräkten. Den andra är den faktiska situationen, som statsrådet här också har redogjort för. Vi har faktiskt varit ganska stolta över den gränslösa samverkan vi har haft i Norden under ett fyrtiotal år i Nordiska rådets regi, och vi har talat om att det inte skall existera gränser. Ändock upplever människor att det plötsligt i vardagsarbetet finns hinder som för de flesta ter sig helt orimliga. Det har funnits exempel på norrmän som har arbetat i Sverige och som inte har fått åka hem till sin bostad med en svensk tjänstebil. Det har gällt svenskar i Charlottenberg som skiftarbetat på Fornebu och plötsligt betraktats som norrmän. Ytterligare ett exempel gäller en person som har lånat sina föräldrars bil. Han blev fast i tullen och blev tvungen att lösa bilen för ett par hundratusen kronor, annars skulle den tas i beslag. Statsrådet har pekat på de orimligheter som finns, och det är bra att de är på väg att rättas till. Jag kan avslöja, herr talman, att jag några gånger i Nordiska rådet har ställt frågor på detta område. Jag har då ofta fått svar från finansministrarna. Det har inte lett till särskilt mycket genom åren förrän nu i februari då man sade att det är på gång. Det hade kanske funnits skäl att låta samarbetsministern få ta hand om det här litet tidigare. Då kanske man hade kunnat raska på. Den 10 maj skall man lämna ett förslag. Kommer det att ta flera månader eller kommer frågan att lösas under den här månaden? Hur ser statsrådet på det? Ligger den slutgiltiga lösningen långt fram i tiden eller är den nära förestående?
Herr talman! Jag hoppas verkligen att det inte ligger långt fram i tiden utan att vi snabbt skall kunna komma till skott med dessa frågor. Jag tror inte att Elver Jonsson och jag har några delade meningar i den frågan. Vi har tack och lov mycket få problem med våra grannländer. Vi har ett bra förhållande till Norge. På den här punkten har vi dock en klar konflikt med våra norska vänner. Vi tycker att de hanterar den här frågan fel. Jag har personligen sagt det i Norge. Framför allt vår ambassad och ambassadören i Norge har engagerat sig starkt i frågan. Människor som är arbetspendlare och gör ett bra jobb för norska företag eller norska staten kommer här i kläm. Det gäller även personer som arbetar på den svenska sidan. De hamnar i orimliga situationer på grund av de norska bestämmelserna. I Sverige gör vi säkert andra saker som trasslar till livet för andra, och då försöker vi rätta till det. På den punkt som Elver Jonsson har tagit upp måste vi fortsätta med att försöka få den norska regeringen att ändra sig i grundfrågan. Vi har nu ändå kommit fram till en dellösning. Det är viktigast för gränspendlarna som jobbar på andra sidan gränsen. För dem känns det här extra orimligt. Vi arbetar för att detta skall lösas så fort som möjligt. Efter det att det norska Tolldirektoratet har kommit med sitt förslag i maj skall vi ta tag i frågan så fort vi kan.

Herr talman! Jag ber först att få tacka socialministern för svaret. Jag är glad för det som statsrådet sade avslutningsvis, nämligen att det är viktigt att vi försöker styra över konsumtionen från starkare drycker till svagare drycker. Men statsrådet säger också att vi ändå inte kan göra någonting. Det måste kännas som ett dilemma för en socialminister att å ena sidan säga att det är viktigt att styra över konsumtionen men å andra sidan kan, får eller vill jag inte göra det. Hur i hela världen skall vanliga Svenssons få veta att det finns alkoholsvaga alternativ på Systembolaget? Det var egentligen bara när dessa alternativ introducerades som det stod något rejält om det i tidningarna, och de som då läste det fick information. Sedan har det inte förekommit någon som helst information eller marknadsföring. Hur skall vanliga Svenssons få veta något om detta? Vin och spritcentralen satsar mycket stora resurser och ett stort intresse på att få fram ett alkoholsvagare lättvin, och så blir det egentligen bara pannkaka av allt. Drygt 200 liter säljs. Jag skulle tro att mellan 50 000 och 70 000 kunder känner till dessa alternativ, köper dem aktivt och tycker att de utgör ett bra alternativ. Det finns säkert 3--4 miljoner konsumenter som inte bryr sig om dessa alternativ. Varför? Jo, de vet inget om dem. Känns det ändå inte som ett dilemma att inte få informera om det här?
Herr talman! Jag har inga svårigheter att erkänna ett dilemma när jag upplever ett sådant. Här finns naturligtvis ett dilemma som består i att en annonsering av en viss produkt inte nödvändigtvis leder till en överföring av inköpen från en produkt till en annan utan mycket väl kan få effekten att den ökar konsumtionen totalt. Det finns ett dilemma mellan de båda målen att minska konsumtionen totalt och tillämpa ett utbud av åtgärder som leder i den riktningen samtidigt som man skall klara rörelsen från starkare alkoholdrycker till svagare. Jag tycker också, herr talman, att Alf Wennerfors något underskattar Systembolagets egna möjligheter att informera Medelsvensson när han, som Medelsvensson nog i allmänhet gör, besöker Systembolaget. Är han intresserad av viner har han möjlighet att via Systembolagets egen information i butiken få del av sakupplysningar som också orienterar honom om de svagare lättvinerna. Jag ser det mycket svårt att anträda någon annan väg, eftersom det både gäller att minska konsumtionen totalt och att klara överföringen från starkare till svagare drycker.
Herr talman! Jag tänkte också komma in på frågan om Systembolaget. Visst har Systembolaget allmänt sett en bra information om sina produkter. Nu talar vi emellertid om ett alkoholsvagare lättvin på 6--7 %, i motsats till det vanliga som är nästan dubbelt så starkt. I går kom det in ett nytt vin på Systembolaget på 2,2 %. Det kommer att röna samma öde som de andra lättvinerna, nämligen att försvinna i all annan information, eftersom vi inte får informera om det på ett bättre sätt än för närvarande. Informationen om och marknadsföringen för det alkoholsvagare lättvinet är faktiskt ganska dålig ifrån Systembolagets sida. Det är inte särskilt många Medelsvenssons som märker något av det, tyvärr. När folk får höra talas om att man introducerar ett lättvin som är alkoholsvagare, 6--7 %, kanske Medelsvensson tror att det inte är lika gott och lika kvalitativt bra, men det är det verkligen. Varför skulle inte ett svenskt systembolag kunna låta kunderna smaka på detta lättvin? Vad säger statsrådet om det?
Herr talman! Jag har ingen överblick över hur Systembolaget informerar om de svagare lättvinerna. Som en allmän strävan att få oss att gå över från starkare till svagare drycker, tycker jag dock att det vore bra om Systembolaget hade en aktiv marknadsföring av dessa produkter i sina egna butiker. Däremot tror jag inte att vi skall gå så långt som till provsmakning i systembutikerna. Det tycker jag bryter en svensk tradition på ett ganska påtagligt sätt.
Herr talman! Vi har brutit så många andra traditioner i Sverige under senare år. Varför skulle vi inte kunna bryta den här? Vad hindrar det? Hur skall Svensson få veta hur det smakar när han inte får prova det?

Herr talman! Får jag än en gång upprepa att min avsikt är att nu i vår ge socialstyrelsen i uppdrag att se över hur det här systemet har fungerat. Det har fungerat sedan hösten 88. Kommuner och landsting bör få någon tid på sig för att visa att man är beredd att följa de rekommendationer som har utfärdats. Jag säger återigen att om det visar sig att systemet inte fungerar -- jag har inte fått några signaler nu, fastän jag borde ha fått det med tanke på de kontakter jag har med de människor som det här berör -- skall vi naturligtvis inskrida med andra åtgärder, med lagstiftning.

Herr talman! Erkki Tammenoksa har frågat mig om vilka informationsåtgärder jag ämnar vidta för att klargöra att målet om tvåspråkighet ligger fast. Låt mig inleda med att klargöra regeringens inställning. Internationaliseringen reser nya och växande anspråk på utbildningen i vårt samhälle. Ökade krav kommer att ställas på färdigheterna både i att kunna uttrycka sig på främmande språk och på bättre kunskaper om internationella förhållanden. Sverige är ett mångkulturellt samhälle som har en betydande resurs i form av invandrare och flyktingar med såväl språklig som kulturell kompetens. Det är regeringens uppfattning att denna kompetens i så stor utsträckning som möjligt skall tas till vara och få möjligheter att utvecklas bl.a. inom skolväsendet. Regeringens förslag till minskning av sektorsbidraget med hänvisning till den rationaliseringsmöjlighet som finns inom hemspråksundervisningen berör inte målet för verksamheten. Det övergripande målet för skolans hemspråksundervisning och undervisning i svenska som andra språk är alltjämt att främja aktiv tvåspråkighet. Kommunerna har ansvar för att bereda så många elever som möjligt undervisning i och på hemspråk med målsättningen att vidmakthålla och utveckla kunskaperna så att deras utveckling mot tvåspråkighet främjas. Detta mål är viktigt mot bakgrund av såväl den enskilde elevens möjligheter till en harmonisk utveckling som samhällets behov av språklig kompetens. Kommunerna har också ansvaret för att organisera sin skolverksamhet så att den passar de lokala förhållandena. I en mål och resultatorienterad skola måste verksamheten följas upp och utvärderas. Jag underströk vikten av detta i samband med mina förslag vad avser hemspråksundervisningen i årets budgetproposition. Skolverket ansvarar på det nationella planet för detta. Jag avser emellertid också att inom kort ta initiativ till en referensgrupp, med representanter för invandrarorganisationerna, vars uppgift blir att noggrant följa utvecklingen bl.a. mot bakgrund av den oro som frågeställaren ger uttryck för. Hemspråksundervisning är ett viktigt inslag i den svenska skolan. Den skall planeras och organiseras på samma sätt som övriga ämnen inom skolan. Kraven på kvalitet i undervisningen är lika högt ställda för hemspråket som för andra skolämnen. Hemspråksundervisningen omfattas också av samma system för uppföljning och utvärdering som skolans verksamhet i övrigt. Målen för hemspråksundervisningen ligger fast. Jag hoppas, herr talman, att det hädanefter inte skall behöva föreligga någon tveksamhet på den punkten.

Herr talman! Det är viktigt att förändringar som görs beskrivs på ett korrekt sätt -- på den punkten delar jag Erkki Tammenoksas uppfattning. Vad som hänt är att hemspråksundervisningen i en lång rad kommuner har organiserats på ett sådant sätt att det nästan blivit fråga om enskild undervisning -- det har varit en lärare och en elev. Statsbidraget har egentligen stimulerat en sådan ordning. Men detta har gjort att kostnaderna för den här verksamheten har rakat i höjden med en väldig hastighet. När vi nu ställer krav på att det skall vara minst fem elever i varje hemspråksgrupp, kommer verksamheten att bli mer skolliknande, dvs. hemspråkseleverna sitter tillsammans med andra elever och hämtar in sina kunskaper i detta viktiga ämne. Det innebär också att vi använder resurserna, våra skattepengar, på ett mycket effektivare sätt. Det tror jag är klokt och riktigt, inte minst för hemspråksundervisningens ställning i skolan. Vi kan inte med utgångspunkt i statsbidragstilldelningen ha ett ämne i skolan som särbehandlas på det sätt som tidigare skett med hemspråksundervisningen. Om vi menar allvar med att detta är ett skolämne som skall försvara sin ställning gentemot andra, skall det ha ungefär samma arbetsvillkor som andra ämnen. Vi har då sagt att det bör vara minst fem elever i varje hemspråksundervisningsgrupp. När riksdagen nu har tagit ställning dels till en neddragning av statsbidraget, dels till förändringar i regelverket för att möjliggöra en rationellare hantering, finns det naturligtvis anledning att gå ut med en ordentlig information till kommunerna och tala om vad det är som gäller. Jag har hela tiden varit mycket noga med att understryka att hemspråksundervisningen som ämne och som företeelse i skolan icke har ifrågasatts. Hemspråksundervisningen är värdefull och den skall vi slå vakt om. Men hemspråksundervisningen skall bedrivas på samma sätt som annan skolverksamhet. Det är den nya markeringen, och den är jag -- precis som Erkki Tammenoksa -- mycket angelägen att föra ut till landets kommuner. Det skall vi försöka hjälpas åt med att försöka åstadkomma.
Herr talman! Med det svaret är jag nöjd, men jag har en följdfråga med anledning av förläggningen av hemspråksundervisning till lördagarna. Min fråga till statsrådet blir: Vilka andra ickeobligatoriska ämnen kan förläggas till lördagar? Och om man nu lägger hemspråksundervisningen på lördagar, vilket jag misstänker att man vill göra på många håll, eftersom det har kommit klarsignaler om det, hur många kommer då att kunna ställa upp? Kommer det inte att innebära ett slut för denna reform?
Herr talman! Det innebär naturligtvis inte ett slut för reformen. Lördagsundervisningen har tillkommit just mot bakgrunden av att vi har infört kravet att det skall vara fem elever i varje grupp. Det kan ju vara så att man i en kommun har två hemspråkselever på en skolenhet och tre på en annan. Det är svårt att med de nya reglerna ordna undervisningen på var och en av dessa enheter och eleverna bör då kunna sammanföras. En möjlighet som då bör kunna användas är att förlägga den undervisningen på en tid som inte omfattas av den ordinarie skolveckan, exempelvis på lördagar eller efter skoldagens slut. Det är därför vi har öppnat denna möjlighet. Vi vill helt enkelt ge dessa barn och ungdomar ytterligare en chans att få sin undervisning.
Herr talman! Jag fick inte något svar på min fråga vilka andra icke-obligatoriska ämnen som i vilka undervisningen kan förläggas till lördagar. Jag har själv svaret -- det finns inga sådana ämnen. Jag tycker inte att lördagsundervisning borde vara det första alternativet för hemspråksundervisningen heller. Jag tycker att det vore värdefullt om statsrådet Göran Persson på ett lämpligt sätt kunde markera att det borde vara det sista alternativet.
Herr talman! Jag betraktar detta som ett alternativ som vi har tillskapat för att ge en möjlighet att ordna hemspråksundervisning när antalet elever på en skolenhet är för litet. Detta alternativ ger alltså möjligheter i vissa fall att få till stånd en grupp som består av fem elever. För andra ämnen där vi har delningstalet fem, t.ex. vissa språk, ger vi för dessa elever inte en andra möjlighet att läsa sitt ämne efter den ordinarie arbetsdagen slut eller på en annan veckodag. Detta är alltså en extra möjlighet som har tillskapats för att ge möjlighet till hemspråksundervisning, även om det är mindre än fem elever på den enskilda skolenheten. När vi tillskapat denna möjlighet har vi betraktat detta som en sistahandslösning, när andra möjligheter inte har stått till buds.

Herr talman! Det var en bra illustration på hur bilden kan användas i undervisningen. Vi som ofta besöker skolor -- det tror jag några av frågeställarna också gör -- märker att väldigt många lärare i dag använder bilden på detta sätt i sin undervisning. Vi märker också att väldigt mycket av våra bra läromedel bygger på den kombination av ord och bild som jag tror att Jan Strömdahl pekade på med sin illustrativa bild av hjärtat. Jag har pratat med en organisation som heter Ord och bildakademien, som har haft en lång rad synpunkter på dessa frågor i sin uppvaktning hos mig. Jag delar uppfattningen att bilden betyder väldigt mycket för eleven och skolarbetet, inte bara som en skönhetsupplevelse, utan naturligtvis också som information. Eftersom bilden i det moderna samhället används som ett sätt att påverka och föra ut budskap, är det naturligtvis värdefullt att man kan analysera och förstå bilder. Det har tagits upp en lång rad detaljerade frågeställningar. Beträffande gymnasieskolan lämnar vi ett betydande utrymme till eleverna själva att efter intresse välja inriktning för sina studier. Jag tror att en hel del kommer att välja en komplettering som är estetisk verksamhet utöver program som kanske har en studieförberande eller yrkesförberedande inriktning. Det kan då vara bild. Exakt hur det kommer att se ut vet vi ju inte i dag. Jag tror nog att bild, konstnärlig verksamhet och estetisk verksamhet över huvud taget kommer att förstärkas i den nya gymnasieskolan. Det är min bedömning. Läroplanskommissionen arbetar med innehållet i de olika kurserna och ämnena. Det är självklart att den kommer att beakta och ta upp den typ av diskussion som vi har fört här i dag. Det föreställer jag mig.
Herr talman! Jag tycker att det svar som statsrådet nu utvecklade är mycket positivt på många områden. Men i det svar som vi från början fick hänvisas det faktiskt endast till tillval. Om man vänder sig mot Europa, som vi gör i allt större utsträckning, kan man se att åtminstone konstutbildning är etablerad på gymnasiet i de flesta länder. När svenska ungdomar kommer dit och möter människor där kommer de inte att kunna möta dem på jämlika villkor på konstområdet, som jag tagit upp här. Nu kommer alltså ämnet konst och musikhistoria att skäras ned. Vi undrar då vad man skall göra av ämnet. Det kan inte bara helt slopas. Antingen kan man lägga det i det obligatoriska bildämnet, som vår motion pläderar för, eller i naturkunskapen, som tydligen har fått mycket litet tid. Det är visst bara två timmar. Jag hoppas att denna kommitté -- det blir väl den som får ta ställning till detta -- tar upp dessa synpunkter. Jag kan inte finna att detta löses enbart genom tillval.

Herr talman! Låt mig ta det sista först. Den proposition som riksdagen nu behandlar och som frågorna faktiskt anknyter till flyttar ju fram positionerna märkbart för hela elevgruppen när det gäller de estetiska ämnena och där räknar jag in bildämnet. Sedan har vi den större frågan om hur man ser på bilden som ett sätt att kommunicera. Man kan faktiskt jämställa bilden med t.ex. svenska språket som ett sätt att uttrycka ett budskap, som Ingela Mårtensson gör. Det är bara att konstatera att jag inte har hittat tid för detta, precis som Birgitta Hambraeus var inne på i sitt inlägg. Jag har inte hittat tid till att göra den positionsframflyttningen i den timplan som vi har presenterat för riksdagen. Jag tror inte heller att något av era partier kommer att hitta den tiden. Vi kan naturligtvis diskutera bilden här, men det är skoldebattens eviga dilemma att nästan varje ämne i skolan kan motiveras mycket utförligt, men sedan skall det ställas mot andra ämnen. Då måste någonting annat vika i stället. Då vet jag att ni fyra, precis som jag, kommer i en mycket svår avvägningssituation i det här sammanhanget.

Herr talman! För min del kan jag avsluta med att konstatera att Ingela Mårtensson egentligen sammanfattar debatten på ett bra sätt. Hon sade att det nästan är hopplöst att föra det här samtalet eftersom vi alltid kommer att ställas inför någonting annat. Det är ju detta som är min situation. När krav av det här slaget reses måste jag faktiskt ha modet och kraften att säga att någonting annat får vika i stället. När vi då petar på det andra kommer det andras representanter att ställa frågor till mig i riksdagen och undra varför jag gör detta övergrepp mot deras ämne. Detta dilemma sitter vi i. Jag har gjort en positionsframflyttning i den här propositionen för hela det estetiska området. Det är naturligtvis bra också för bildämnet. Vi kommer inte så långt fram som ni ville, men vi har kommit en bra bit i rätt riktning. Vi har fått en debatt från andra ämnesföreträdare som känner sig missgynnade. Det är skolpolitikens dilemma, hopplöst eller inte.

Herr talman! Det är bara att titta på läroplanen för exempelvis grundskolan, där framstår hur vi betraktar bildämnet. I det avseendet finns inga delade meningar oss emellan. Det jag vill stryka under är att fördelningen av tid mellan olika ämnen i gymnasieskolan riksdagsbinds. Även om man tycker att skolministern, departementet eller någon annan borde göra avvägningen kommer den förr eller senare till Ingela Mårtensson och hennes kolleger här i riksdagen. Tycker man att bildämnet är så oerhört viktigt hamnar man i det läget -- om man inte skall låta skolåret eller skoldagen växa -- att man faktiskt måste ha en uppfattning om vad man i stället kan ställa åt sidan. Jag tycker att detta är viktigt. Jag har gjort den här markeringen. Jag har gått så långt som vi nu har orkat. Längre än så här kommer vi inte nu. Skall vi gå längre bör man faktiskt också, för att debatten skall vara rimlig, peka på vad som bör få lämna plats för det här ämnets tillväxt. Det var min enkla slutsats.
Herr talman! Jag kan hålla med om att situationen är bättre när det gäller grundskolan. Där har ju alla undervisning i bild, men däremot finns det inte i gymnasieskolan. Det är lika viktigt att våra gymnasieelever får den här utbildningen och att de utvecklar sitt kunnande och sin kompetens att uttrycka sig med bilder. Det kommer många att göra i framtiden i sitt kommande jobb. Där ingår bilden som en del i de redskap vi har att förmedla budskap med. Då måste alla få den här möjligheten. Sedan tycker jag inte att det skall vara vår sak här i riksdagen att sitta och diskutera hur många timmar det skall vara hit eller dit. Vi skall kunna uttala oss om vilka som skall vara obligatoriska och vilka ämnen som är viktiga, vilka som är kärnämnen. Det tycker jag att vi kan göra. Men att sitta och peta i timmar hit och dit tycker jag är litet svårt.

Herr talman! Sonia Karlsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att verka för att Göta kanal även fortsättningsvis kan hållas öppen. Enligt regeringsbeslut i maj 1984 ålades domänverket att överta förvaltningen av statens aktier i AB Göta kanalbolag. Inför överföringen av aktierna redovisades ett omfattande upprustningsbehov inom bolaget för att möjliggöra fortsatt kanalverksamhet. Vidare angavs att fortsatta driftsunderskott i kanalrörelsen inte kunde undvikas. samma år efter förslag av regeringen om vissa ekonomiska åtgärder avseende bolaget bl.a. för att trygga den nödvändiga upprustningen av kanalen samt för att täcka förluster i bolaget till följd av underskott i kanalrörelsen. Ett upprustningsprogram innefattande åtgärder under åren 1985--1994 redovisades härvid för riksdagen. Regeringen har därför genom beredskapsmedel, direkta statliga bidrag och nedsättning av domänverkets inleveranskrav på totalt 61,6 milj.kr. hittills bidragit till bl.a. upprustning av kanalen och därmed aktivt medverkat till att den hållits öppen. I regeringens skrivelse 1990 92 har regeringen ansett att 15,6 milj.kr. av denna minskning bör tas från anslaget rörande upprustning och driftbidrag till AB Göta kanalbolag. Några medel för upprustning har därför inte föreslagits. Förslaget behandlas för närvarande inom riksdagen. Jag vill också påminna om att regeringen i propositionen om näringspolitik för tillväxt föreslagit en ombildning av domänverket till aktiebolag per den 1 januari 1992. I det sammanhanget kommer en rad olika frågor att behandlas såsom avkastningskravet för det nya bolaget, hanteringen av olika samhällsuppgifter och kulturhistoriskt värdefull egendom. Också frågor om Göta kanalbolaget kommer att behandlas i samband med förberedelserna inför domänverkets bolagisering. Jag kan i detta avseende nämna att regeringen senare denna vecka kommer att ge domänverket och riksantikvarieämbetet i uppdrag att utreda vissa frågor som rör kulturhistoriskt värdefull egendom under domänverkets nuvarande förvaltning. Regeringen kommer i höst att förelägga riksdagen förslag om den närmare inriktningen av bolagiseringen i dessa och andra avseenden. Avslutningsvis vill jag nämna att domänverket hos industridepartementet begärt avdrag från inleverans för medel till upprustning och driftbidrag till AB Göta kanalbolag. Framställningen bereds för närvarande inom regeringskansliet. Som framgått är frågor om kanalen aktuella i många sammanhang.